Herr talman! I denna ärendebehandling ingår en motion där jag uppmärksammar de läkarstuderandes lämplighet eller olämplighet för läkaryrket. I betänkandet kan man på s. 21 läsa: ”I motion 1987/88:Ub20 föreslås att sökande till läkarutbildning skall genomgå en särskild lämplighetsprövning.” Motionen behandlas tillsammans med flera andra motioner. Utskottet säger i en mening: ”Det kan också finnas anledning att söka metoder för att förhindra att personer som är direkt olämpliga för visst yrke tas in till utbildningen.” Det, herr talman, är precis vad jag tycker. Men sedan gömmer sig utskottet bakom en form av försöksverksamhet som sägs pågå. Det hela utmynnar i intet. Jag kan i alla fall inte beteckna utskottets behandling av den här motionen som särskilt tillfredsställande. Ändå finns det, herr talman, faktiska exempel i nuet, som borde stämma till eftertanke. Jag hävdar att speciella krav bör ställas på en läkare, inte bara vad gäller intellekt och begåvning i största allmänhet. En läkare bör också vara lämplig för sitt yrke. Detta kan visserligen sägas om många yrkesutövare. Utgångspunkten för antagning till viss yrkesutbildning måste rimligen vara lämplighet. Sådana prov förekommer för exempelvis dem som söker utbildning till pilot inom flygvapnet, till lokförare vid SJ, till polisman, till officerare, ja, t.o.m. till journalist. Det häpnadsväckande är att sökande till läkarutbildning inte blir föremål för egentliga lämplighetsprov; inte i Sverige. Ändå blir tusentals och åter tusentals människor, i egenskap av patienter, beroende av en läkares yrkesutövning. Faktum är att vem som helst i vårt land med mycket höga gymnasiebetyg, i vissa fall med hjälp av yrkeserfarenheter, kan få studera till läkare. Om vederbörande exempelvis är gravt kriminellt belastad, har missbruksproblem eller redan är förtidspensionerad på grund av schizofreni spelar ingen roll. Herr talman! Vill man ge exempel på den problematik som jag har tagit upp i min motion, för det är en problematik, kan man peka på diverse avslöjanden i den s.k. styckmordsrättegången, som nu börjar för andra gången. Det finns personlighetsabnormiteter som inte passar in i läkaryrket. Man måste fråga sig om inte samhället bör skydda sina invånare genom särskild observans vid antagning av läkarstuderande. En läkare skall inte bara ställa diagnos, ge terapi och dra slutsatser för framtiden åt en patient. Läkaren skall också genom läkarintyg på ett exakt sätt — det är vårt krav — ge utlåtanden som blir avgörande för att patienten får ekonomisk, social och medicinsk rättvisa. Om vi vill ha förebilder för lämplighetsprövning kan vi hämta dem från utlandet, exempelvis USA, där personliga bedömningar görs efter intervjuer med de utbildningssökande. Bestämda kriterier finns uppställda. Det högskoleprov som förekommer i vårt land — och vars betydelse framhålles i propositionen — ger emellertid ingen vägledning beträffande en persons lämplighet som läkare. Jag är förvisso inte ensam om den här uppfattningen — naturligtvis inte. Jag skulle avslutningsvis, herr talman, vilja peka på en artikel i Dagens Nyheter den 26 mars i år. Jag skall för tids vinnande inte citera hela artikeln, vilket egentligen vore berättigat med tanke på vad där skrivs. Jag skall begränsa mig till att läsa upp den sammanfattning som Dagens Nyheter gör i en ingress. Artikeln är skriven av professor Edgar Borgenhammar och forskningsassistent Niclas Petersson vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. DN:s sammanfattning lyder: ”Varken grova våldsbrott eller svåra personlighetsstörningar utgör i dag hinder för antagning till läkarutbildning. Alla som tagit examen får sedan bra jobb. Politikernas fixering vid allas rätt till utbildning gör att patienterna kommer i kläm. I kläm kommer också vårdorganisationen som helhet, skriver professor Edgar Borgenhammar och forskningsassistent Niclas Petersson”. Herr talman!

Herr talman! I anledning av utbildningsutskottets betänkande 1987/88:32 om urval m.m. till högskoleutbildning vill jag härmed kommentera den punkt som gäller urvalsregler för folkhögskoleelever som söker högskoleutbildning. Det är visserligen inte vanligt att här i kammaren ta till orda när det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande, men i detta fall är det motiverat av flera skäl. Folkhögskolorna och deras elevers möjligheter till fortsatt utbildning är en synnerligen viktig fråga. Det finns skilda uppfattningar i sakfrågan. Ärendet har varit föremål för många turer under behandlingens gång. Motionen 1987/88:Ub22 av mig och Elver Jonsson har tillstyrkts av utskottet, och det är tacknämligt. Frågan kan dock inte anses slutgiltigt avgjord. Regeringens förslag innebar att en av nu tillgängliga möjligheter för dessa sökande, dvs. folkhögskoleeleverna, skulle försvinna. Dessutom föreslogs detta i en även för experter på området mycket ”lurig” och därmed oklar formulering. Förslagets effekter kan dock inte anses oklara. Folkhögskoleelever med gymnasiebakgrund skulle få försämrade möjligheter att nå högskoleutbildning. Följderna härav måste bli en minskad totalrekrytering och en ökad snedrekrytering till folkhögskolorna. På sikt kan detta innebära ett hot mot skolformens karaktär och ytterst även mot dess existens. Folkpartiets utbildningspolitiska program betonar att friheten att få välja skola utifrån individens egna förutsättningar är viktig. Härav följer att det måste finnas en mångfald olika skolformer. Därför måste man slå vakt även om folkhögskolorna. Vår motion har också denna utgångspunkt. Folkhögskolorna har visat sig vara ett mycket bra utbildningsalternativ. Utbildningsidén — som ofta bygger på en kombination av internatboende, folkrörelseanknytning och bildningstradition — får inte berövas någon del av sin livskraft. Därför måste man visa en generös inställning, bl.a. till elevernas möjligheter att fortsätta med högre utbildning. Utskottet lät sig förhoppningsvis övertygas av vår motion. I vart fall avstyrktes propositionens förslag på denna punkt. Vi noterar med tillfredsställelse att detta skett i total enighet. Regeringspartiets utskottsrepresentan ter har alltså givit bakläxa till sin egen utbildningsminister. Dessutom har moderaterna hoppat av sin egen partimotion till förmån för vår motion. Allt detta är bra för folkhögskolorna och för deras elever. Inför framtiden kan sägas följande. En särskild folkhögskoleutredning har tillsatts, och den skall behandla bl.a. den nu aktuella urvalsfrågan. Hotet är alltså inte slutligen avvärjt. Men det enhälliga utskottsbetänkandet borde uppfattas som en klar fingervisning till utredningen om riksdagens inställning i denna fråga. Avslutningsvis vill jag, herr talman, framföra ett tack för att utskottet tillstyrkt vår motion. Förhoppningsvis är detta inte endast ett tillfälligt uppskov utan ett slutligt stopp för förslag om urvalsregler som utgör ett hot mot folkhögskolans framtid.
Herr talman! Jag vill bara för säkerhets skull notera att det inte är bara Bengt Harding Olson och Elver Jonsson som har motionerat i denna fråga, utan det har förekommit motioner från flera partier inklusive centerpartiet. Det är viktigt att notera att denna fråga har en bred förankring i flera politiska partier, och det har spelat stor roll för den lyckliga utgången av frågan om intagningsregler för elever i folkhögskolan. För oss i centern är detta en viktig del i vårt arbete med att minska den sociala snedrekryteringen. Vi tycker att det är viktigt att folkhögskolan finns med som en av vägarna för dem som kanske inte har tillräcklig bakgrund i ungdomsskolan att ändå kunna skaffa sig det kunskaper som är bra att ha med sig till högskolan. Därför har det varit naturligt för oss att stödja detta krav.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Pär Granstedt säger. Centerpartiet har också stött vår linje. I det sammanhanget vill jag också nämna att även vpk har gjort det. Jag vet inte om det är sant, men Pär Granstedt säger att det finns en bred förankring för de synpunkter som jag här har preciserat. Utskottet tar ju inte ställning i sak. Men jag noterar att folkpartiet och förhoppningsvis även centerpartiet och vpk har en klar positiv inställning i sak. Däremot känner vi inte till inställningen från övriga partier.

Herr talman! Eftersom denna debatt hittills har hållit sig på de högre akademiska höjderna, kan det vara lämpligt att som sista talare ta upp något som är riktigt jordnära. Det handlar om kosten, som tillgodoser ett av våra mest grundläggande behov. Hur man mår är ju beroende av vad man äter. Krav som gäller kostkunskap tas upp i reservation nr 15 vid betänkandet. Utbildningen vad gäller kostoch konsumentkunskap minskar trots att alla talar om ett ökat utbildningsbehov inom dessa områden. Det är ett förhållande som ter sig orimligt. Tidigare fanns ett krav på förkunskaper i kostfrågor för sökande till utbildningar där sådana kunskaper är av stort värde. Sedan detta krav försvann saknar många grupper inom vården utbildning i kostfrågor. I ÖGY-utredningen hade man tänkt sig att terminskurserna inom kost och konsumtion helt skulle försvinna. Om så sker skulle det inte finns någon utbildning att erbjuda utom den föreslagna treåriga linje som är helt inriktad på yrkesutbildning inom kostoch konsumtionsområdena. Forskare tillmäter sambandet mellan kostvanor och hälsotillstånd en ökad betydelse. Det har visat sig att kosten hör till de mest intressanta områdena inom den förebyggande hälsovården. Varje dag kan man läsa om nya fakta som understryker detta förhållande. Mot denna bakgrund är det utomordentligt märkligt att det inte krävs några speciella kunskaper inom detta område för personal som skall vårda gamla och för förskollärare, som tillbringar stor tid tillsammans med barn. Kostvanor grundläggs i tidiga år, och små barn är läraktiga. Kostkunskap är viktig också för många fler personalkategorier. I sammanhang där förebyggande hälsovård är viktig borde det vara ett krav att vissa yrkeskategorier skall ha utbildning i kostkunskap. Därför är reservation 15, där extra meritpoäng eller återinförande av förkunskapskrav i detta sammanhang föreslås, viktig. Jag har tillsammans med min medmotionär föreslagit att terminskurserna inom kost och konsumtion skall tillmätas ett meritvärde då man söker till högre utbildning. Vi har i dag fortfarande på vissa håll alldeles utmärkta utbildningar på lanthushållsskolor och i form av kortare kurser vid gymnasieskolor. Lanthushållsskolorna har i stor utsträckning försvunnit, och det är beklagligt. Genom dessa skolors nedläggning har en stor tillgång gått förlorad. De har ändamålsenliga lokaler och välutbildade lärare och utgör en verklig resurs. Om kunskaperna inom detta område kommer till heders igen och tillmäts ett värde vid intagning till högre utbildning, kan de kvarvarande lanthushållsskolorna få en mycket stor betydelse. Herr talman! När kommer det allmänna tyckandet om bättre kostutbildning att leda till konkreta åtgärder? Av reservationen att döma krävs det för detta faktiskt en borgerlig regering.

Herr talman! Frågan om tobaksskatten förutsätter ju inte bara ett finansoch inkomstpolitiskt ställningstagande utan enligt vpk:s förmenande framför allt ett hälsopolitiskt ställningstagande. Man kan utan tvivel konstatera att rökningens skadeverkningar inte drabbar enbart dem som röker utan också deras omgivning. Man räknar med att ungefär 10 000 människor i Sverige årligen dör direkt eller indirekt på grund av tobaksrökning. Uppemot 300 000 barn beräknas ha olika typer av luftvägsinfektioner eller andra problem därför att de tvingas att vistas i en rökig miljö. Frågan om tobaksskatten är enligt vår mening alltså i högsta grad en hälsofråga, en folkhälsofråga. Det har under senare år gjorts i varje fall en relevant studie av vilka kostnaderna kan vara för tobaksrökningen.

1980 års prisnivå är då uppräknad enligt konsumentprisindex. Tyvärr, får man kanske konstatera, är siffran 1988 kanske i realiteten aningen högre än denna miljard. Man har i samma studie tittat närmare på det rökbetingade produktionsbortfallet för 1980. Man har då räknat om de dödsfall, pensioneringar och sjukskrivningar som ägt rum i kostnader. I 1987 års prisnivå uppgår de kostnaderna till drygt 7 miljarder kronor. Slår man samman dessa kostnader finner man alltså att kostnaderna enligt studien uppgår till drygt 8 miljarder kronor i 1987 års prisnivå. Det här är tyvärr siffror som borde avskräcka mer än vad som tydligen har varit fallet när finansdepartementet lagt fram sina förslag beträffande ökningen av tobaksskatten. När finansdepartementet går ut för att öka tobaksskatten har man aldrig några hälsopolitiska argument med i bilden. Det finns bara ekonomiska argument. Man vill höja tobaksskatten i förhållande till konsumentprisutvecklingen sedan tobaksskatten senast höjdes. Räknar man i reala tal går man t.o.m. bakvägen. Ser man på hur det förhåller sig med cigarrer och cigariller, kan man konstatera att skatten inte har höjts sedan 1977. Man har sedan dess hela tiden förklarat att man inte vill höja skatten, eftersom prisökningen på varan har varit så stor. Den har nämligen varit högre än konsumentprisindex. Här är det fråga om två saker. För det första menar man att man inte skall upprätthålla skattebelastningen på varan, därför att denna har ökat i pris. Skulle man resonera drastiskt och konsekvent skulle även cigaretter och annat som blivit väsentligt dyrare inte bli föremål för en skattehöjning. För det andra ligger i botten, även om det inte finns med i betänkandet, hänsynstagande till cigarrullarna och deras arbeten. Men dessa argument är ganska dåliga. De faller på sin egen orimlighet. Skulle man använda sådana argument skulle det innebära att vi kunde producera allsköns tokigheter i landet bara för att skapa sysselsättning. Alla negativa konsekvenser skulle man bortse från. Tyvärr vill inte finansdepartementet se på de yttersta ekonomiska konsekvenserna. Man vill inte höja tobaksskatten mer. Det finns anledning att diskutera tobaksskatten och rökningen på samma sätt som vi diskuterar alkoholpolitik här i kammaren. Här har vi ju sagt att alkoholskatten skall avvägas så, att den verkar återhållande vid konsumtion av alkohol. Man borde åtminstone ha några synpunkter på detta inom finansdepartementet, men sådana synpunkter lyser med sin frånvaro. Ser man på den ifrågavarande studien kan man konstatera att siffrorna är förhållandevis låga när det gäller kvinnor. Uppgifterna är från 1980. Andra undersökningar har emellertid visat att rökningen har ökat bland kvinnor och minskat bland män. Tyvärr har rökningen varit kraftigast bland yngre kvinnor, vilket är ytterst beklagligt med tanke på vissa faktorer som hör samman med yngre kvinnor. Det kan finnas små barn med i bilden, liksom barnafoster vid graviditet. Tar man upp en diskussion i kammaren om tobakens skadeverkningar, blir det tyvärr inte så att man diskuterar skatten. Vid betänkanden från socialutskottet, och i viss utsträckning också vid betänkanden från lagutskottet, har vi diskuterat möjligheterna att förbjuda rökning i t.ex. offentliga miljöer. Det är glädjande att konstatera att det senaste beslutet i riksdagen i denna fråga också innebar en beställning från riksdagens sida till regeringen att utreda, och i förlängningen komma med förslag, om förbud mot rökning i offentliga lokaler, arbetsmiljöer och liknande. Kostnaderna har beräknats till drygt 8 miljarder kronor, men när det gäller skadeverkningarna är det inte osannolikt att de är högre med tanke på tobaksrökningen. Ser finansdepartementet det krasst kan det ju konstateras att man får ca 5 miljarder kronor i statlig skatt på tobak. Men de drygt 8 miljarderna drabbar i huvudsak kommuner och landsting. Det är inte utan att det blir en besk bismak i munnen, när man konstaterar bristen på förslag till åtgärder från finansdepartementets sida. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vpk-reservationen, som i sig skulle innebära i stället för en 10-procentig höjning av tobaksskatten, som regeringen föreslår, en 30-procentig höjning. Vi menar att detta skulle ha en preventiv effekt. Många fler skulle sluta röka, till ännu fler människors bästa.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 45 behandlas de förslag till höjning av skatten på cigaretter, rökoch tuggtobak samt snus som regeringen föreslår i kompletteringspropositionen. Till betänkandet har fogats en reservation från vpk, som Tommy Franzén nyligen har yrkat bifall till. Med hänvisning till behovet av ekonomisk åtstramning föreslås i propositionen att skatten höjs på cigaretter med 5 öre per styck, på röktobak med 15 kr. per kilo, på tuggtobak med 5 kr. per kilo samt att schablontullen på tobaksvaror höjs i motsvarande mån. Höjningarna föreslås träda i kraft på måndag, dvs. den 6 juni. De ökade skatterna beräknas inbringa ca 500 milj.kr. till statskassan. Finansutskottet har yttrat sig över skattehöjningarna och anfört att de är motiverade som en finanspolitisk åtgärd för att minska efterfrågan, främst den privata konsumtionen. Skatteutskottet delar denna uppfattning, men anser också att en minskning av tobakskonsumtionen är önskvärd, varför utskottet bifaller förslaget till skattehöjning på tobaksvaror. I vad gäller cigarrer och cigariller föreslås inte någon förändring av skatten med motiveringen att de senaste årens prishöjningar på dessa tobaksvaror varit större än för andra tobaksvaror. Dessutom har, framhålls det, efterfrågan minskat på cigarrer och cigariller — senast 1987 uppgick minskningen till 6 26 —, vilket motiverar att dessa varor undantas från skattehöjningen. Utskottet delar denna uppfattning.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
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att både finansutskottets och skatteutskottets majoritet ser enbart ekonomiskt på tobakens hälsovådliga verkningar. Detta är att beklaga. Jag vet inte hur det kommer sig att den som är utskottets förespråkare och som också han bara resonerar i ekonomiska termer tyvärr är en inbiten rökare. Det är ovisst om det är symtomatiskt eller bara en tillfällighet. Jag beklagar bara att man inte ser på tobakens skadeverkningar och tar konsekvenserna härav när det gäller tobaksbeskattningen.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att skatteutskottet anser att en minskning av tobakskonsumtionen är önskvärd. Man har inte bara sett det hela ekonomiskt, som Tommy Franzén sade. Läser man vpk:s reservation, där det föreslås en höjning av skatten med 30 96, ser man att 5 96 av de 30 90 är kompensation med hänsyn till den allmänna prisnivån. 25 90 skulle därför vara en höjning av den allmänna skattenivån. Enligt skatteutskottets förslag är 5 20 kompensation för höjningen av den allmänna prisnivån och 5 90 en allmän höjning av skattenivån. Även utskottets förslag innebär alltså en allmän höjning av skattenivån med 5 96.
Herr talman! Om man läser den statistik som visar hur tobaksskatten har höjts och samtidigt ser på konsumentprisindex kan man konstatera att tobaksskatten har halkat efter under åren från omkring 1980 och framåt. Den höjning på 10 26 som nu föreslås är enligt mitt förmenande otillräcklig för att man skall komma till rätta med denna efterhalkning. Oavsett om höjningen skall vara 5 6 eller 10 96 för att så att säga täcka upp konsumentprisindex Prot. 1987/88:130 kan vi väl konstatera, Kjell Nordström, att skatteutskottets och finansdepar 31 maj 1988 tementets argument är ekonomiska och inte hälsopolitiska? Vpk, som alltså Ändringar il har föreslagit en större höjning, ser denna fråga främst som en hälsopolitisk gr Se re ; år skatt på omsättning av fråga och inte som en ekonomisk fråga. d vissa värdepapper
Herr talman! Förra gången som denna skatt höjdes var 1987, och även då argumenterade Tommy Franzén för att denna höjning skulle vara större. Efter den höjningen minskade cigarettmarknaden i Sverige med 1 96. Man får väl hoppas att den här skattehöjningen skall leda till en fortsatt minskning av tobakskonsumtionen i Sverige.
Herr talman! Avsikten med att vi föreslår en 30-procentig höjning är att minskningen av konsumtionen inte skall bli bara 1 96 utan att minskningen skall bli väsentligt mycket större och förhoppningsvis leda till ett ordentligt genombrott när det gäller minskningen av tobaksrökningen med dess konsekvenser.

Herr talman! När man studerar propositionen om utvidgad skatt på omsättningen av vissa värdepapper frågar man sig först och främst varför vi har ett remissförfarande, eller i vart fall varför socialdemokraterna inte gör några försök att helt slopa remissinstitutionen. Under mina 15 år i denna kammare har jag inte upplevt en motsvarande nonchalans mot den sakliga kritik som nästan alla de 37 remissinstanserna riktat mot propositionen. Endast två av 37 remissinstanser har tillstyrkt. Den ena är LO som ju beställt förslaget om den s.k. valpskatten, och LO påstås för övrigt vara en gren på samma träd som det socialdemokratiska partiet. Den andra remissinstansen som har tillstyrkt är första fondstyrelsen som sagt ja därför att man anser att budgetförstärkningen är av överordnad betydelse. Många tunga remissinstanser har varit negativa såsom riksbanken, riksgälden, bankinspektionen och riksskatteverket. Denna kritik är särskilt tung eftersom dessa fyra organisationer är de enda som blivit direkt uppmanade att yttra sig. Övriga remissinstanser har, som det heter, beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Hade regeringen anat att kritiken skulle bli så massiv, undrar jag om man inte försökt slingra sig ifrån remissförfarandet 37 som man exempelvis gjorde i fråga om den konfiskatoriska engångsskatten på försäkringsspararnas pengar. Nu har vi i alla fall haft ett remissförfarande, och om en regering någonsin skulle ta hänsyn till saklig kritik så vore det i detta fall. Organisation efter organisation, varav många med socialdemokratisk styrelsemajoritet, har sakligt påtalat bristerna i propositionen och också analyserat vilka negativa verkningar på vår ekonomi som en ny lagstiftning skulle medföra. Den omfattande kritiken har inte föranlett regeringen att göra mer än marginella förändringar i det ursprungliga förslaget. I stället har regeringen t.o.m. utvidgat det till att även omfatta fondkommissionärernas egenhandel på aktiemarknaden. Erinringarna mot lagförslaget kan sammanfatts i tio punkter: 1. Någon analys av de samhällsekonomiska verkningarna har inte gjorts. Detta är utomordentligt anmärkningsvärt dels med tanke på kritiken, dels därför att den omsättning som drabbas uppgår till flera tiotals miljarder varje dag. 2. Skatten försämrar avsevärt marknadens effektivitet, vilket för övrigt finansminister Kjell-Olof Feldt faktiskt erkänner. 3. Det blir en påtaglig försämring för riksbankens möjligheter att bedriva en effektiv penningpolitik. 4. Omfattande redovisningsoch kontrollproblem kommer att uppstå dels på grund av den mycket stora volym som berörs, dels därför att förslaget inrymmer inte mindre än tio olika skattesatser, detta i en tid då man annars har gått in för att så långt möjligt förenkla deklarationsförfarandet. 5. Med absolut nödvändighet kommer den så betydelsefulla kaptialanskaffningen till svenskt näringsliv att fördyras och därmed utgöra ytterligare ett negativt moment för våra möjligheter att framgångsrikt kunna konkurrera på utlandsmarknaden. 6. Sparandet kommer att minska, och i sista hand blir det låntagarna som får betala kalaset. Det blir alltså i stor utsträckning villaägare och småföretagare som så att säga får sota för Stig Malms ovilja mot de s.k. finansvalparna. 7.Kretsen av skattskyldiga föreslås, som jag nyss nämnde, vidgas till att omfatta även fondkommissionärernas egenhandel på aktiemarknaden. Här går finansministern mot den bakomliggande promemorian i vilken man föreslog att denna kategori liksom tidigare skulle vara befriad från aktieoms. Denna internomsättning är utomordentligt omfattande, och en beskattning försvårar dessa naturliga transaktioner och gör dessutom prisbildningen mera osäker. 8. Förslaget är inte skattemässigt neutralt bl.a. av den anledningen att försäkringsbolagens direktutlåning blir förmånligare än utlåning via mellanhandsinstitut. 9. Statsministern har nyligen varit ute på en vad regeringen förmodligen kallar good will-resa till vissa av EG-länderna. Han har då ständigt upprepat Sveriges önskan och ambition att få en så nära anknytning som möjligt till den gemensamma marknaden. Mot bakgrund av dessa vällovliga synpunkter och uttalanden ter det sig minst sagt märkligt att regeringen genom förslaget att utvidga omsättningsskatten går stick i stäv mot avregleringssträvandena i EG-länderna. En del EG-länder har för närvarande en beskattning på omsättningen av värdepapper, låt vara på en lägre nivå än den svenska. EG-kommissionen har emellertid nu rekommenderat medlemsländerna att avveckla omsättningsskatten på värdepappershandeln, och detta kommer också säkerligen att ske. Genom det föreliggande svenska lagförslaget ter sig en annan regeringsproposition om en harmonisering med EG-länderna mest som en läpparnas bekännelse. I anslutning härtill kan det också finnas anledning att påtala de farhågor som kommit till uttryck i ett utlåtande från det av staten hälftenägda Svensk Exportkredit AB beträffande fortsatta möjligheter att till rimliga kostnader finansiera särskilt de mindre företagens export. 10. Den ursprungliga omsättningskatten på aktiehandel infördes fr.o.m. den 1 januari 1984 och fördubblades till 2 90 den 1 juli 1986. Resultatet har blivit det som många förutspått, nämligen att handeln med svenska aktier successivt och i stegrad grad flyttat utomlands, huvudsakligen till London. Transaktionskostnaderna, som där endast är 25 20 av de svenska, är naturligtvis av avgörande betydelse för var valutautlänningar finner det mest lönsamt att förlägga sin handel. Utvecklingen har lett till att cirka en tredjedel av den totala omsättningen av svensk aktiehandel nu sker utomlands, varigenom svenska fondhandlare går miste om inte bara beskattningsbara inkomster utan också kontakter och kunskaper. En annan väsentlig nackdel är att den för Sverige fördelaktiga aktieexporten förbytts till en import. En försämring på inte mindre än 8 miljarder kronor har skett sedan omsättningsskatten fördubblades den 1 juli 1986. Ett exportöverskott på 4 miljarder har ersatts med ett lika stort importöverskott. I tal och skrift, bl.a. vid skatteutskottets offentliga utfrågning den 3 maj, har finansministern förklarat att han kan tänka sig att undanta utländska placerare från omsättningsskatten om det kan påvisas att handeln flyttar utomlands. Det är min alldeles bestämda uppfattning att de förändringar i aktiehandeln som jag här redogjort för är mer än tillräckligt för att bevisa att de negativa verkningarna nu är så omfattande, att det är högst motiverat att snarast avskaffa omsättningsskatten på valutautlänningars handel med svenska aktier. Den övriga aktieomsen bör slopas med hög prioritet när ekonomin så tillåter. Herr talman! Detta var en sammanfattning i 10 punkter av min kritiska inställning till det föreliggande lagförslaget, och jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3. Samtidigt vill jag också passa på tillfället att ställa några frågor till socialdemokraternas företrädare i denna debatt, Bruno Poromaa. 1. Hur stor del av handeln med svenska aktier skall flytta utomlands för att socialdemokraterna skall anse det motiverat att slopa aktieomsen för valutautlänningar? Den är nu ca 33 90. Skall den uppi 50 96, eller kanske ännu mer? 2. Varför har man inte tagit hänsyn till kritiken från de fyra tyngsta remissinstanserna: riksbanken, riksgälden, bankinspektionen och riksskatteverket, alla socialdemokratiskt dominerade? 3. Är det rimligt att med vårt höga ränteläge vidtaga åtgärder som ytterligare pressar räntan uppåt?

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar innehåller förslaget till den s.k. valpskatten. Denna är ett intellektuellt haveri av finansminister Feldt. Det är ett förslag som inte tillkommit på något särskilt hedervärt sätt. Det kom till på den socialdemokratiska partikongressen som eftergift till LO. Det fanns varken utredning eller underlag som visade att skatten ens var möjlig att genomföra. Så småningom kom då fram en departementspromemoria som remissbehandlades. Kritiken mot promemorian var förödande. Både riksbanken och riksgäldskontoret samt många fler avstyrkte förslaget. Trots detta och utan beaktande av kritiken har regeringen lämnat ett förslag till riksdagen om ”skatt på omsättning av vissa värdepapper”. Det är ett förslag som vi i folkpartiet tar avstånd från till alla delar. Värdepappersmarknaden kan man i dag i stort sett dela i en aktiemarknad och en marknad för i huvudsak räntebärande värdepapper, dens.k. penningoch obligationsmarknaden. Marknadens storlek kan belysas av dels värdet på utestående värdepapper, dels omfattningen av omsättningen. Det samlade värdet av börsnoterade aktier uppgår till omkring 500 miljarder kronor, medan det samlade värdet av sådana papper som omsätts på penningoch obligationsmarknaden uppgår ungefär till dubbelt så stort belopp. Omsättningen på aktiemarknaden kan i dag uppskattas till 125 miljarder kronor per år, medan omsättningen på penningoch obligationsmarknaden kan beräknas till omkring 10 000 miljarder kronor. Penningoch obligationsmarknaden utgör alltså enligt båda måtten huvuddelen av värdepappersmarknaden. Dessutom utgörs tre fjärdedelar av omsättningen på penningoch obligationsmarknaden av statens egna papper. Den här handeln syftar egentligen till att ge staten möjligheter att låna på marknaden. Penningoch obligationsmarknaden har utvecklats snabbt under de senaste fem åren. I vissa avseenden har utvecklingen t.o.m. nått längre på penningoch obligationsmarknaden än på aktiemarknaden. Penningoch obligationsmarknaden fyller flera funktioner. För det första förmedlas krediter mellan låntagare och långivare. För det andra omfördelar marknaden risktagandet. Penningoch obligationsmarknaden växte kraftigt till följd av det stora budgetunderskottet. I kölvattnet på den svällande marknaden för statspapper växte det fram en marknad i företagscertifikat och bostadsobligationer. Genom den här formen av upplåning har svenska industriföretag och kommunerna börjat låna på marknaden. Det i sin tur har gjort att såväl kommuner som industrin har kunnat reducera sina kostnader för lånat kapital. För att den här formen av marknad skall kunna fungera krävs att ett antal banker och fondkommissionärer arbetar som market makers, har betydande handelslager av värdepapper och åtar sig att till visst pris köpa och sälja begränsade volymer av värdepapper, främst då statspapper. Handeln sker dels på ens.k. interbankmarknad, dels på en kundmarknad. I interbankhandeln är det vanligen inte alls någon skillnad mellan köpoch säljräntor, vilket innebär att värdepapper kan köpas och säljas utan transaktionskostnader. Interbankhandeln är alltså en säkerhet för market makers så att positioner i olika värdepapper snabbt kan anpassas med hänsyn till ränteutvecklingen. Risktagandet reduceras därmed väsentligt för aktörerna samtidigt som marknadens förmåga att absorbera stora värdepappersvolymer ökar utan några stora räntereaktioner. För staten, men också för andra låntagare, innebär systemet att lånekostnaderna tenderar att pressas ned av konkurrenstrycket. Vii folkpartiet tycker att en väl fungerande penningoch obligationsmarknad är viktig, dels för att främja villkoren för statens upplåning, dels för att ge kommuner och företag möjlighet att till ett rimligt pris och på ett effektivt sätt skaffa kapital för sin verksamhet. Herr talman! I propositionen föreslås att en omsättningsskatt skall införas på penningoch obligationsmarknaden. Dessutom föreslås att nuvarande omsättningsskatt på aktier även skall gälla fondkommissionärers handel med aktier. Dessutom skall en skatt införas på premieobligationer. Den föreslagna omsättningsskatten på penningoch obligationsmarknaden innebär att kostnaderna för att upprätthålla market maker-funktionen ökar. De ökade kostnaderna för att skapa en sådan här marknad kommer antagligen att medföra en större skillnad mellan köpoch säljkurser. Omsättningen på marknaden kommer att sjunka. En stor nedgång i den s.k. interbankhandeln kan förväntas, vilket resulterar i en sämre likviditet i statens och andra utgivares värdepapper samt i en sämre fungerande prisbildning. Som ett exempel på detta vill jag nämna Sparbankernas bank som uppgivit att skatten med oförändrad omsättning skulle kosta banken 50 milj.kr. Det skulle banken inte kunna bära. Kostnaden kommer i stället att skickas vidare, eller verksamheten kommer att ändra inriktning. Incitamenten att åta sig market maker-rollen minskar alltså i och med ökade kostnader. En trolig utveckling är att en del av handeln kommer att styras över till provisionsbaserad förmedling, vilket betyder att banker och fondkommissionärer inte kommer att ha några handelslager av värdepapper. Det i sin tur ger en trög och ineffektiv marknad. En sådan försvagning av market maker-funktionen drabbar dessutom särskilt hårt den s.k. OTC-marknaden. OTC-marknaden är inte äldre än fem år, och den tillkom för att ge familjeföretag med en begränsad finansiell bas tillgång till en kapitalmarknad under ordnade och kontrollerade former. Enligt lag är OTC-företag skyldiga att ha en market maker. Denne har till uppgift att ställa säljoch köpkurser varje börsdag, att bistå med råd och dåd samt att hålla handelslager. Att hålla handelslager är en viktig garanti för att handeln skall kunna fungera, alltså för att allmänheten alltid skall kunna köpa och sälja. För OTC-marknaden innebär därför skatten ett stort problem. Troligen kommer skatten att göra det för dyrt för market makers att hålla handelslager av OTC-aktier. Effekten blir då att handeln med OTC-aktier avtar. Handelslagrens stabiliserande funktion minskar, OTC aktierna blir mindre likvida och kursrörelserna okontrollerat stora. Handeln med OTC-aktier kommer att förtvina. Propositionen bygger på en departementspromemoria. Denna departementspromemoria har remissbehandlats, som vi har hört tidigare här i kammaren. Trots att 35 av 37 remissinstanser entydigt varnade för negativa konsekvenser, driver regeringen och den socialistiska majoriteten i riksdagen igenom förslaget. I skatteutskottet har vi dessutom haft en hearing för att ytterligare få konsekvenserna av denna skatt belysta. Även vid detta tillfälle framkom att skatten kommer att allvarligt skada värdepappersmarknaden. I propositionen föreslås att man skall låta omsättningsskatten träffa även fondkommissionärernas aktieaffärer i eget lager. Dessa affärer har hittills varit undantagna från omsättningsskatt. Det föreslås nu att det undantaget skall tas bort. Denna fråga var alltså aldrig föremål för någon remissbehandling. Men vid utskottets hearing framkom att detta kommer att leda till en sämre likviditet på den svenska aktiemarknaden och därmed ökande kursfluktuationer. På en punkt har regeringen tagit något slags intryck av den massiva kritiken av förslaget. Det gäller fondkommissionärernas egen handel. Efter remissomgången har man nu i propositionen föreslagit att fondkommissionärernas egen handel endast skall beskattas med halva omsättningsskatten. Men vid skatteutskottets hearing framkom att detta inte räckte för att minska de negativa konsekvenserna för värdepappersmarknaden. De negativa konsekvenserna kvarstår alltså även med denna lösning. Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget påverkar både kreditmarknaden och statens egen upplåning på ett inte önskvärt sätt, och socialdemokratiska drömmar om att valpskatten skall drabba några diffusa finansvalpar är en utopi. I stället får vi alla vara med och betala denna nya skatt. Om vi ser på den internationella aspekten, arbetar man inom EG på att avveckla värdepappersskatten. Dessutom arbetar man i Schweiz på att inskränka värdepappersskatten. I och med kammarens beslut i dag går vi i rakt motsatt riktning. Knut Wachtmeister har utvecklat frågan om utlänningars handel med svenska aktier. Jag instämmer i vad han har sagt. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas frågan om skatten på omsättning av vissa värdepapper, den skatt som döptes till valpskatten. Från centern har vi reagerat mot det spektakulära i en klippekonomi. De stora klippen innebär ofta en besvärande centralisering i ägandet i näringslivet. I vår motion med anledning av proposition 156 har vi också framhållit hur avgörande för en effektiv ekonomi det är att stimulera arbete. Det naturliga sättet för en individ att bygga upp en personlig ekonomisk trygghet skall vara genom eget arbete och sparande. Därför är centerns inriktning att minska skatten på arbete dels genom lägre inkomstskatter, dels genom sänkta arbetsgivaravgifter — främst för småföretagen. Vårt gamla förslag om personliga investeringskonton har samma principiella inriktning. Det verkar nu som om socialdemokraterna genom den s.k. tredje vägens politik skapat en situation, där driftiga människor mer inriktar sina ansträngningar på spekulation än på arbete. Detta kan i ett långsiktigt perspektiv vara ineffektivt och innebära välfärdsförluster för vårt land. Är då regeringens förslag till valpskatt med alla spektakulära förberedelser från regeringens och LO:s sida någon lösning på detta problem? Från centern anser vi inte detta vara fallet. Man skadar i stället en funktionsduglig penningmarknad. Näringslivets och samhällets behov av en fungerande marknad och nytt riskkapital från aktieoch obligationsmarknaden bara fortsätter att öka. Detta behov beräknas under 1988 uppgå till ca 10 miljarder kronor. För att behovet skall kunna tillgodoses behöver marknaden omsätta upp emot 200 miljarder kronor enligt samstämmiga uppgifter från olika ekonomer. I stället har börsomsättningen sjunkit kraftigt, från 142 miljarder kronor 1986 till 125 miljarder kronor 1987. De minskande beloppen i början på 1988 indikerar en omsättning på ca 95 miljarder kronor detta år. Detta visar vad skatten på aktiemarknaden har medfört. Fördubblingen av omsättningsskatten 1986 har alltså minskat omsättningen på aktier väsentligt. Det finns en uppenbar risk att regeringen genom utvidgningen av omsättningsskatten försämrar förutsättningarna för penningmarknadens funktion. Det är negativt för statsupplåningen och penningpolitiken. Kommer skatten att inbringa 1 miljard till statskassan, som man har förutsatt? Knappast. Det är troligt att man inte kommer särskilt långt i detta avseende. Valpskatten kommer dessutom inte att drabba dem som genom spekulativa affärer skapar sig stora personliga förmögenheter, utan det är stat, näringsliv, bostadsfinansieringsinstitut och kommuner som kommer att få bära denna börda tillsammans med alla dem som behöver låna pengar. Skatten kommer säkerligen också att höja det svenska ränteläget ytterligare.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 Eftersom detta tycks vara mitt sista besök i riksdagens talarstol, ber jag att få tacka för mina år i riksdagen sedan valet 1973.

Herr talman! Jag har fått ta Tommy Franzéns plats i denna debatt. Jag är anmäld för 15 minuters taletid, men jag skall bara ta närmare 5 minuter i anspråk för några principiella anmärkningar utifrån vpk:s syn på denna skatt. Vänsterpartiet kommunisterna har under en lång tid, inte minst under 1980-talet, under den tredje vägens ekonomisk-politiska era, gått i spetsen för kampen mot spekulationen. Vi har velat begränsa den till förmån för produktiva investeringar, samhällsutveckling genom den offentliga sektorn samt social och ekonomisk nytta. Vi menar att den spekulativa tillväxten är till skada för samhället. Den är en hämsko på en riktig utveckling. Vi har därmed kunnat föreslå och så småningom också, via regeringsförslag, få igenom en omsättningsskatt på aktier. Vi föreslog en realränteskatt som blev till en engångsskatt. Nu har denna s.k. valpskatt kommit. Vad innebär då den s.k. valpskatten? Jag ser den som en eftergift för den radikala opinion som fanns inför och under den socialdemokratiska kongressen. Eftersom det inom socialdemokratin finns en vänsteropinion, som är mycket missnöjd med den förda ekonomiska politiken, passade det att slänga fram detta bete under kongressen. Detta gjorde man kanske inte för att skapa förvirring, för de flesta insåg väl redan då att det var en fråga av ganska ringa ekonomisk och politisk betydelse. Men skatten var ändå ett litet steg i rätt riktning. Vi i vpk anser inte att denna skatt innebär någon revolution eller något som förstör eller förändrar aktiemarknaden på det sätt som de borgerliga påstår. Skatten är emellertid ett litet steg när det gäller åtgärderna mot spekulationsekonomin, och det är därför som vi kan acceptera den. Vi har däremot föreslagit att skatten naturligtvis skall vara väsentlig högre för att vi ytterligare skall kunna hejda spekulationskarusellen. Vi har också föreslagit en breddning av skattebasen till att omfatta ett vidare område. Med anledning av den kritik som de borgerliga har framfört, och som uteslutande utgår från att man nu inför något som förhindrar en fortsatt spekulation, tycker jag att det finns anledning att litet grand fundera över vilket samhälle man vill främja och vilket syftet skall vara med de ekonomiskpolitiska åtgärderna. I det sammanhanget är ju den kritik som centern framför riktig. Man kritiserar ju fusion, spekulation och arbetsfria inkomster, som görs på småföretagares och arbetares bekostnad. Det är helt enkelt en kritik från vänster mot den förda ekonomiska politiken. Men den är alltså inte hårdare än att man till sist ställer upp i de gemensamma borgerliga reservationerna så fort det kommer ett försök till åtgärd mot samma problem som man kritiserar. Förslaget har alltså mött ett borgerligt motstånd och är att anse som en socialdemokratisk eftergift. Vi kommunister har ett alternativ, där vi vill driva frågan längre. Vi anser att man inte kan begränsa det till att bara handla om denna lilla fråga, utan vi vill gärna se den ekonomiska politiken i en litet vidare mening. Vi finner emellertid inga skäl att motsätta oss denna skatt. Det är fråga om ett minimum av åtgärder som behövs i spelhålans Sverige. Vårt land börjar faktiskt likna en spelhåla. Den borgerliga kritiken har under mycket lång tid gått ut på att man i Sverige kan bli rik bara på lotteri. Det verkar också som om de ökande spekulativa inslagen i ekonomin, satsningarna på arbetsfria inkomster, är på väg att ge dem rätt, dvs. att det bara är genom icke-produktiva satsningar som man kan bli rik i dagens Sverige. I den meningen är alltså den borgerliga kritiken riktig. Herr talman! Jag har inte så mycket mer att tillägga annat än att jag tycker att det borde vara en annan nivå på den föreslagna skatten och en bredare bas för den. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! De borgerliga företrädarna har här radat upp sina argument mot förslaget om skatt på omsättningen av vissa värdepapper. Jag skall argumentera för skatten, även om jag är väl medveten om att denna argumentation inte på något sätt kommer att påverka er borgerliga företrädare i er uppfattning. Jag vill trots allt göra gällande att argumenten för skatten faktiskt är fler och framför allt tyngre än era argument emot den. De är också mer lättförståeliga för allmänheten. Er argumentation handlar ju om att ni antingen tar aktörernas egna inkomster i försvar eller framför er ideologiska kritik mot skattehöjningar över huvud taget och ert motstånd mot ingripanden i en fri marknad, vilken den än må vara. Därtill argumenterar ni för att vi redan nu bör anpassa oss till den rådande trenden inom EG. Väljarna gav oss för sex år sedan mandat att sanera den raserade samhällsekonomi som ni hade lämnat efter er och också värna om den sociala tryggheten. Vi satte i gång direkt efter valdagen. I dag kan vi konstatera att vi har lyckats, vilket alla väl kan vara eniga om. Bl. a. genom den lyckosamma devalveringen blev det fart på industrin och det skapades utrymme för en aktiv ekonomisk politik. Vi har, som Britta Bjelle här nämnde, haft ett stort budgetunderskott. För sex år sedan uppgick detta till 13 96 av bruttonationalprodukten. I dag är budgetunderskottet nere i 1 20. Det är väl en utveckling som det för oss alla finns anledning att glädjas över. I det här läget vill nu regeringen kompensera pensionärerna för den uppoffring de tog på sig i samband med devalveringen 1982. Vad kan då, i det läget, vara mer rättvist än att beskatta den enligt mångas mening bitvis osunda och mycket snabbt växande handeln med dessa allehanda värdepapper. Enligt regeringens förslag, vilket utskottet också har anammat, skall såväl omsättningsskatten som kompensationen för pensionärerna träda i kraft vid kommande årsskifte. Till hösten sätter vi vårt förtroende på spel. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt och fråga er borgerliga företrädare vad ni tänker göra, om olyckan skulle vara framme den 18 september. Tänker ni i regeringsställning återställa ordningen till den som gäller i dag, eller tänker ni rent av avskaffa omsättningsskatten på aktier över huvud taget? Vad skall ni göra för landets pensionärer? Skall de få sin kompensation eller inte? Såvitt jag kan förstå har folkpartiet klargjort sin uppfattning genom bl.a. de uttalanden som dess partiledare har gjort. Britta Bjelle säger här att det inte skall utgå någon skatt, och folkpartiledaren har tidigare sagt att ingen kompensation skall utgå. Jag skulle därför vilja be de övriga två borgerliga partierna att lämna ett entydigt och klart svar på dessa frågor. Jag tror att även många av landets pensionärer är intresserade av ett sådant besked innan de går till valurnorna. Vi har i dag en omsättningsskatt på aktier. Denna skatt börjar ni inom de borgerliga partierna att alltmer acceptera, trots er upprördhet när den infördes. En sådan skatt har man också i många andra länder. Att då inte ha en motsvarande skatt på andra papper som konkurrerar med aktier om investerarnas pengar är ju att direkt diskriminera aktier. Det finns väl inga skäl till att ha en sådan ordning. Under senare år har ekonomer från nästa alla läger enats om att just den bristande skatteneutraliteten kanske är den allvarligaste bristen i vårt skattesystem och att problemet är särskilt allvarligt inom kapitalbeskattningsområdet. En för låg beskattning på finansiella placeringar verkar höjande på avkastningskravet på de reala marknaderna och motverkar därför investeringar. Inte hela, men en stor del av den här värdepappersmarknaden är en form av transaktionsekonomi, utan särskilt produktivt värde. Dess enorma tillväxt, delvis i rent spekulativa former, hotade också att dra kapital från mer produktiva ändamål. I detta sammanhang skulle jag vilja nämna bl.a. skandalförlusterna i Stockholms stad, några banker och en del mäklares rena skumraskaffärer. I det läget är det väl fullt rimligt att åtminstone i någon mån bromsa verksamheten med en skatt. En sådan bromsning borde vara angelägen för inte minst dem som arbetar hårt för att svenska folket skall investera i aktier, aktiefondssparande osv. Hur kan de som vill främja aktiesparande avvisa neutralitet i beskattningen mellan aktier och andra värdepapper till nackdel för aktierna?

Den anses inte i något av dessa länder ha haft några negativa verkningar av betydelse. Upprördheten har i det här fallet hos er och alla andra motståndare varit överdriven och är så även i dag. Jag vill ta några exempel där ni har haft fel. I motståndet mot ATP och de avgifter som där skulle tas ut hävdade man att avgifterna skulle göra slut på den ekonomiska tillväxten och löneökningarna för decennier. Resultatet blev det motsatta — den mest expansiva period svensk ekonomi har haft i modern tid. De vinstdelningsskatter som har använts för att finansiera löntagarfonder, förnyelsefonder etc. har av kritikerna också påståtts skola innebära kris och katastrof för näringslivets möjligheter att utvecklas. Ändå har produktionsoch lönsamhetsutvecklingen under perioden därefter varit en av de starkaste i världen. Engångsskatten har vi definitivt inte glömt. Vi kommer ihåg den våldsamma kritiken mot engångsskatten. Då hävdades att den mer eller mindre skulle knäcka det privata pensionssparandet. Resultatet blev det motsatta — en tillväxt utan motstycke och en avkastning utan motstycke efter avdrag för engångsskatten! Mot omsättningsskatten på aktier hävdades också att den skulle komma att innebära ett avgörande slag mot aktiernas styrka på marknaden. Ingenting av detta har dock inträffat — den svenska aktiehandeln har fortsatt att utvecklas mycket starkt och stabilt, t.o.m. trots den s.k. börskraschen förra hösten. Den hade ju inte heller någonting med omsättningsskatten att göra. Ni är som sagt mycket dåliga siare.

Avslutningsvis vill jag helt kort när det gäller vpk-yrkandena hänvisa till det som sägs i utskottets betänkande på s. 11, att vi anser ”att den snabba utvecklingen på området motiverar en fortlöpande översyn av reglerna. Enligt utskottets uppfattning bör regeringen även i fortsättningen noga uppmärksamma utvecklingen på detta område. Utskottet utgår från att regeringen därvid kommer att pröva om — — — skatten bör avvägas på annat sätt än som föreslagits i propositionen”. Därmed inte sagt att det skulle vara fråga om en breddning av beskattningen eller en ändring av skattesatserna, vilket Hans Petersson i Hallstahammar förordar. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Jag vill också ta mig friheten att tacka Karl-Anders Petersson för hans tid i utskottet, eftersom han gjorde gällande att det var sista gången han var uppe i talarstolen. Vi har lärt känna Karl-Anders Petersson som en mycket trevlig och sympatisk person.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka Karl-Anders Petersson för 15 års gott kamratskap och samarbete här i kammaren. Jag önskar honom lycka till i hans fortsatta gärning på hemmafronten. Bruno Poromaa inledde med att säga att hans argument var fler och tyngre. Ja, men remissinstanserna då — de fyra som jag angav: riksbanken, riksgälden, bankinspektionen och riksskatteverket! Hur kan Bruno Poromaa vifta bort de argumenten och den kritiken? Låt mig också komplettera med att be att få svar på den fråga som jag ställde till Bruno Poromaa i mitt inledningsanförande om varför man inte har tagit hänsyn till den tunga kritiken från dessa fyra instanser, som är socialdemokratiskt dominerade och även är de enda instanser som har blivit uppmanade att yttra sig i den här frågan. Sedan blickar Bruno Poromaa, som man ofta gör på socialdemokratiskt håll, bakåt och inte framåt. Han går tillbaka ända till ATP och talar om hur bra det har gått i alla avseenden. Låt mig då bara fråga: Hur kommer det sig att Sverige, som tidigare har haft den högsta levnadsstandarden i världen, nu har ett dussin länder framför sig? I motsats till Bruno Poromaa skall jag svara på de frågor jag fick. Bruno Poromaa frågade bl.a.: Hur gör de borgerliga i regeringsställning, om — som han sade — olyckan skulle vara framme den 18 september? Beträffande omsättningsskatten för valutautlänningar är jag fullkomligt övertygad om att den kommer att slopas snarast möjligt, eftersom den är till stor skada för svensk aktiehandel. När det gäller den övriga omsättningsskatten skulle Bruno Poromaa, om han varit uppmärksam, ha hört att jag i mitt inledningsanförande sade att den med hög prioritet bör avskaffas så fort ekonomin så tillåter. Jag fick också en fråga beträffande kompensationen till pensionärerna. Vi har redan i en partimotion sagt vad vi tycker om den kompensationen. Sedan sade Bruno Poromaa att det är motiverat att vidga och öka den här omsättningsskatten för att den skall vara skatteneutral. Förklara då varför den inte är skatteneutral exempelvis när det gäller försäkringsbolagen och mellanhandsinstituten. Att det förhåller sig så redogjorde jag för i mitt inledningsanförande. Skattesystemet är i många avseenden sannerligen inte neutralt. Se exempelvis på hur konst och smycken beskattas i konkurrens med produktiva investeringar! Vidare redogjorde Bruno Poromaa för hur andra länder hade det beträffande den här skatten. Bruno Poromaa kanske glömde bort vad jag sade om EG-kommissionens rekommendation till de tolv EG-länderna — att denna skatt i de länder som har den bör avskaffas. Så kommer säkerligen också att ske. Jag ställde i mitt inledningsanförande ytterligare två frågor, som jag inte heller fick svar på. Den ena frågan gällde Bruno Poromaas syn på hur stor del av handeln med svenska aktier — för närvarande är det en tredjedel — som skall flytta utomlands för att det skall vara motiverat att slopa omsättningsskatten på valutautlänningars handel med svenska aktier. Den andra och sista frågan gällde om det med vårt höga ränteläge kan vara rimligt att vidta åtgärder som ytterligare pressar upp räntan, vilket den här skatten kommer att göra.
Herr talman! Bruno Poromaa säger bl.a. att vi försvarar aktörernas egna inkomster när vi säger att vi inte vill ha en ny omsättningsskatt på penningoch obligationsmarknaden. Detta är icke sant. I mitt anförande sade jag att vi inte vill ha någon omsättningsskatt på penningoch obligationsmarknaden därför att vi vill ha en väl fungerande sådan marknad. Den är bra bl.a. för statens upplåning och för att kommuner och företag skall ha möjlighet att till ett rimligt pris och på ett effektivt sätt skaffa sig kapital för sin verksamhet. Vi tycker att det är viktigt med en effektiv och bra penningmarknad. Dessutom säger Bruno Poromaa att vi bara pratar om att det skall hända saker. Det kommer inte att hända någonting, menade han. I det här sammanhanget är det ganska intressant att i den Dagens Industri som kom ut i dag kan man läsa att dagsomsättningen på penningmarknaden 1987 var 29 miljarder kronor; under 1988 fram till i dag har omsättningen aldrig överstigit 18,3 miljarder kronor. Man kan alltså direkt avläsa en avsevärd minskning av handeln på penningoch obligationsmarknaden. Eftersom man på penningoch obligationsmarknaden inte har avgifter eller courtage behövs en mycket stor omsättning om marknaden skall kunna fortsätta fungera. Vi tycker att vi behöver en sådan här marknad. Det vore därför intressant att veta om Bruno Poromaa och socialdemokraterna tycker att den behövs. Beträffande aktörernas inkomster vill jag läsa upp vad Dagens Industri skriver om detta. ”Redan när förslaget om en omsättningsskatt på penningmarknaden presenterades, gjorde vi uträkningar där vi konstaterade att skatten blir större än vinsten”, säger Per Åke Harrison, förste vice VD och huvudansvarig för valutaoch finansrörelsen i S-E-Banken.” Skatten leder alltså till att det inte blir några som helst vinster på penning och obligationsmarknaden. Då kan vi inte ha den kvar. Därför är min fråga ytterligare en gång: Tycker ni att vi inte behöver en penningoch obligationsmarknad, trots att två tredjedelar av det som omsätts där är statens egna papper? Detta är ju skälet till att både riksbanken och riksgäldskontoret var negativa i sina remissvar och sade att man inte kunde göra på det här sättet. Jag blir dessutom leds varje gång jag hör att det var de borgerliga regeringarna som på något sätt skulle ha skapat budgetunderskottet. Jag kan inte påminna mig ett enda besparingsförslag från socialdemokraterna under de borgerliga regeringarnas tid, då socialdemokraterna alltså satt i opposition. Inte nog med detta; de hade förslag som ibland vida översteg regeringens förslag till utgifter på den tiden. Min uppfattning är alltså att socialdemokraterna har bidragit till varenda krona i budgetunderskottet, eftersom de inte hade några alternativa förslag, sådana som alltså skulle inneburit besparingar. Beträffande Japan, Schweiz och Västtyskland kan man inte åberopa dessa länder på det sätt som Bruno Poromaa gör. Inte i något land i världen har man infört skatt på interbankshandeln. Bruno Poromaa kanske kan utveckla vad det betyder att det är så stor skillnad på förslagen i Schweiz, Japan och i Västtyskland jämfört med dem i Sverige.
Herr talman! Får jag ge besked till Bruno Poromaa. Han frågade hur vi vill lösa pensionärernas kompensation för devalveringen. För centerpartiets vidkommande har vi mycket klart deklarerat att pensionärerna har fått vänta alltför länge på den kompensation som de utlovades. Vi menar att den borde kommit dem till del för länge sedan. Dessutom kan man ju ifrågasätta om den s.k. valpskatten inbringar den miljard som man har räknat med. Har den inbringat tillräckligt för att man skall kunna kompensera pensionärerna? Vi ställer oss mycket tvivlande till detta. Därför menar vi att vi inte skall låsa den kompensationen på så här lösa grunder. Jag frågar mig också om detta kommer att innebära ett höjt ränteläge med höjda bostadskostnader, Bruno Poromaa. Då är det ju inte så lyckat för pensionärerna ur andra synpunkter sett. Regeringen borde ha tagit hänsyn till den massiva kritiken i remissvaren. Denna kritik borde faktiskt ha förmått regeringen att tänka efter huruvida denna skatt var en lämplig skatt för det avsedda ändamålet. Men så har inte skett, troligen beroende på de politiska låsningar inom socialdemokratin som uppstod genom det spektakulära sätt på vilket förslaget lanserades vid partikongressen. Det är kanske inte så lyckat att lansera förslagen till riksdagen på det sättet.
Herr talman! Om jag uppfattade Bruno Poromaa rätt berömde han sig i sin argumentation mot den borgerliga kritiken och sade att det bara är regeringen som kan föreslå åtgärder mot ss.k. klippekonomi och spekulation. Om rätt skall vara rätt måste han väl ändå tillstå att det som har släppt fram spekulationen och skapat de enorma vinster som kan avläsas i Spelsverige i dag faktiskt är den tredje vägens ekonomiska politik, som inte har någon som helst rimlig balans mellan lön, pris och profit. Regeringen har tvärtom avreglerat, t.ex. genom att försäkringsbolagens placeringsplikt har tagits bort. Regeringen har också vidtagit en rad andra åtgärder för att underlätta för marknadskrafterna att få fritt spelrum. Ett mått på detta är de farhågor som framförs av de borgerliga partierna då de säger att hyrorna kan gå upp om vi beskattar spekulationen. Detta visar ju hur oerhört långt det har gått då inte ens människors bostad går fri från en sådan här liten skatt för dem som hanterar obligationer och lånehandlingar med anknytning till bostäderna. Detta innebär ett enormt underbetyg för den tredje vägens politik. Skall man vara uppriktig i sin värdering av ekonomin och politiken måste man ändå säga att både omsättningsskatten på aktier och engångsskatten på försäkringsbolagens förmögenhet, som från början var ett förslag om realränteskatt, är kommunistiska förslag som ni har gjort till era och som ni har genomfört med vår hjälp. Nu visar ni upp dessa som de enda exemplen på att ni gör någonting mot spekulationsekonomin. Det är rätt intressant. Ni har inga egna initiativ i samma riktning eller som varit lika omfattande; ni har bara våra förslag. Det tycker jag att ni skall hålla i minnet. När det sedan gäller oron för konsekvenserna av sådana här skatter skulle jag vilja säga att mycket seriösa ekonomiska bedömare vid diskussionerna om uppoch nedgången på börser över hela världen nu har börjat skilja på börsekonomi och verklig ekonomi. Det säger väl allt om hur långt vi har gått i vårt land. Oavsett hur litet den här skatten betyder tycker vi ändå att den är ett steg i rätt riktning, Bruno Poromaa, men det är ett otroligt litet steg.

Herr talman! Jag framhöll fyra fall som ni har varit mycket upprörda över. Er upprördhet har varit våldsamt överdriven. Detta ledde till att Knut Wachtmeister kontrade med att tala om att vi hade den högsta levnadsstandarden i världen innan ATP-reformen genomfördes. I dag ligger vi på tolfte plats på den listan. Han ville veta anledningen till detta. Men den bör ju Knut Wachtmeister känna till. Vi har haft fyra borgerliga regeringar under sex år. Det är ju ett av huvudskälen. Jag noterade med stor tillfredsställelse att Knut Wachtmeister har börjat uppmärksamma även orättvisor i beskattningen. Jag skulle vilja hänvisa honom till de utredningar som pågår på detta område. Med dessa fyra exempel skulle jag skämtsamt vilja göra gällande att det står 4-0 i argumentationen mellan oss. Jag är säker på att det kommer att stå 5-0 när vi får distans till frågan. Ni kommer inte att reducera till 4-1, utan det kommer i stället att stå 5-0. Den som lyssnar på Knut Wachtmeister skulle kunna tro att det är propositionen som har varit föremål för remiss. Så är ingalunda fallet. Det var en departementspromemoria. Regeringen har tagit fasta på många av de synpunkter som framkommit vid remissförfarandet. Bl. a. föreslår regeringen en halvering, jämfört med departementspromemorian, av skatten för fondkommissionärernas handel för egen räkning. Skattefriheten föreslås gälla inte bara riksbankens handel utan också riksgäldskontorets. Prot. 1987/88:130 | Det sägs att 35 av 37 remissinstanser har avstyrkt förslaget. Ja, många av 31 maj 1988 dem begränsar sin kritik till tekniska spörsmål men har inte alls avstyrkt hela Andringar i lagen om förslaget att beskatta finansmarknaden. 3 Z E : ES a - skatt på omsättning av Jag uppskattar att antalet remissinstanser som är klart emot den här typen 2 s vissa värdepapper av skatt är ungefär 20. De domineras av sådana som talar tydligt språk i egen sak, därför att de är aktörer på just denna marknad. Därtill kommer institutioner som alltid av mer eller mindre politiska skäl går emot denna typ av förslag från regeringen. Det har ju också förts fram hotbilder om att räntorna kommer att öka och att det i slutändan är låntagarna som får betala kostnaderna för denna skatt. Man har nämnt belopp på ända upp till 1 26 som räntan skulle komma att stiga med. De här beloppen är helt gripna ur luften. Finansdepartementet gör den bedömningen att det kommer att handla om högst någon tiondel, eller kanske t.o.m. under 0,1 20. Det skulle man också kunna motverka genom riksbankens penningpolitik. Erfarenheterna från Schweiz, där skatten är tio gånger högre, har inte visat några sådana effekter på räntan som här görs gällande. Varken centralbanken eller finansdepartementet i Schweiz anser att räntan har påverkats av värdepappersskatten, så jag tror att era farhågor är starkt överdrivna. Ni har helt enkelt kopierat era farhågor från dem som är motståndare till den här skatten. Helt kort skulle jag vilja vända mig till Britta Bjelle. Hon var inte med i riksdagen när vi befann oss i oppositionsställning — och inte jag heller. Men ett vet jag i alla fall: i de förslag som vårt parti ställde fanns det alltid full kostnadstäckning. Och det var ju ni som hade den politiska makten — varför bidrog inte ni till de besparingar och inkomster som var nödvändiga för att vi skulle slippa hamna i det läge som vi nu har hamnat i? Jag vet inte om jag har berört harmoniseringen med EG. Enligt mitt förmenande överensstämmer förslaget mycket väl med regeringens proposition om harmonisering med EG. Som nämnts tidigare har bl.a. Västtyskland en sådan här skatt, och enligt en artikel i Dagens Nyheter är det bara två länder inom EG som inte har någon form av denna beskattning. Nog finns det väl anledning att tro att samtliga EG-länder så småningom inför en sådan här skatt. Med den ekonomiska politik som vi har fört i vårt land tycker jag att det i det här fallet är EG som borde harmonisera sig med Sverige, inte tvärtom.

Herr talman! När Bruno Poromaa säger att försämringen av levnadsstandarden, att Sverige halkat ned från första plats för 15 år sedan till 13:e plats nu, beror på sex borgerliga regeringsår, tror jag inte han kan vinna någon trovärdighet hos svenska folket för det. För hur var det? Britta Bjelle redogjorde för att ni i opposition hela tiden kom med överbud som, om de hade genomförts, hade lett till en väsentlig försämring för svenska folket. Jag kan också hänvisa Bruno Poromaa till hur skattetrycket har utvecklats under de borgerliga regeringsåren resp. hur det har utvecklats sedan ni övertog makten. Sedan sade Bruno Poromaa att han var glad åt att jag påtalade orättvisor i 51 beskattningen och hänvisade till utredningar. Det har vi krävt i många år nu: slopa skatten på det arbetande kapitalet, så att inte det blir väsentligt sämre än det kapital som investeras i konst, smycken och annat. Bruno Poromaa sade att det står 4-0 till socialdemokraterna när det gäller farhågor som vi hade gett uttryck för men som inte hade besannats. Skall vi använda fotbollsspråk, så lär det stå 4-0 i fråga om de remissinstanser som har gått emot skatten: riksgälden, riksbanken, bankinspektionen och riksskatteverket. Bruno Poromaa kan i alla fall inte påstå att det är politiska skäl som föranlett deras ställningstagande, eftersom alla de fyra organisationerna är socialdemokratiskt dominerade. Sedan säger Bruno Poromaa också att regeringen visst tog hänsyn till den kritik som departementspromemorian föranledde. Ja, det var allt marginella förändringar, t.ex. att man halverade skatten för den interna fondkommissionshandeln. Men i gengäld utvidgade man den på ett mycket avsevärt sätt genom att också fondkommissionärernas internhandel på aktiemarknaden beskattas. Så någon större hänsyn till den kritiken tog man inte, Bruno Poromaa. Låt mig slutligen säga, eftersom jag inte hann med det i min förra replik, att vi inte försämrar pensionärernas villkor om vi inte inför den här skatten; det vet Bruno Poromaa mycket väl. Till allra sist har jag ännu inte fått svar på min fråga: Hur stor del av den svenska aktiehandeln skall flytta utomlands för att Bruno Poromaa och den socialdemokratiska majoriteten skall finna det motiverat att slopa omsättningsskatten på valutautlänningars handel med svenska värdepapper?
Herr talman! Jag vill också bara nämna att när det gäller den halvering av omsättningsskatten som skulle ha skett efter det att remissvaren hade kommit in och som alltså skulle vara en eftergift till dem, har skatteutskottet haft en hearing. Vid denna hearing framkom det att omsättningsskatten även efter den halvering som föreslås i propositionen får samma negativa effekter och konsekvenser som man sade i remissvaren. Det är alltså inte någon förbättring, om man nu vill ha en väl fungerande penningoch obligationsmarknad. På det har Bruno Poromaa inte svarat, och då får jag väl dra den slutsatsen att ni inte vill ha en väl fungerande penningoch obligationsmarknad — vilket ju är synd, eftersom två tredjedelar av det som omsätts där är statens papper. Egentligen mår staten väl av att ha den typen av verksamhet på penningoch obligationsmarknaden. Det kommer att bli mycket, mycket trögare när skatten genomförs. Vi är redan på väg dit, som framgår av det jag läste ur Dagens Industri. Sedan återkom Bruno Poromaa till att det berodde på de borgerliga regeringarna att Sverige skulle ha halkat efter standardmässigt. Jag förstår faktiskt inte hur man kan jämföra två olika perioder, nämligen den borgerliga på sex år och den efterföljande socialdemokratiska på sex år. Under den borgerliga perioden fördubblades oljepriset, medan det under den socialdemokratiska perioden har halverats — men det kanske också är socialdemokratins förtjänst? Bruno Poromaa säger också att det onekligen är så att skatten skall drabba aktörerna, om jag nu förstått det hela rätt, och att det inte är låntagarna som får betala. Det intressanta är att finansministern uppenbarligen inte hade samma uppfattning som Bruno Poromaa, för han var inte alls lika säker på att det bara var aktörerna som skulle drabbas. Han trodde att effekterna skulle sprida sig vidare också till låntagarna. Det framgick också av det som jag försökte säga att Sparbankernas bank hade redogjort för, nämligen att man skulle knuffa kostnaden vidare därför att det inte fanns något vinstutrymme för banken att bära den. Det framgick också av vad S-E-banken sade i Dagens Industri, som jag läste innantill ur, att skatten blir större än vinsten. Alltså kommer man inte att kunna handskas med den här typen av marknad — såvida inte folket eller aktörerna, staten, kommunerna och företagen, är beredda att betala.

Herr talman! Knut Wachtmeister nämnde skattetrycket. Men han har väl flera gånger fått veta vad som är anledningen till vårt höga skattetryck. Anledningen är alltså att vi amorterar de lån som ni har tagit. Dessutom betalar vi räntor i det sammanhanget. Vi skulle således ha kunnat göra mycket för de här slantarna om vi inte hade haft de borgerliga åren. Jag har redan redogjort för remissvaren, så dem tänker jag inte återgå till. Sedan till aktiehandeln utomlands. En av förklaringarna till att omsättningen stigit i fråga om svenska aktier utomlands är ju att svenska företag förankrar sig på börsen utomlands. Svenska företag vill komma in på utlandsmarknaden för att bli kända där. Dessutom vill man att svenska aktier skall bli föremål för handel på börsen i andra länder. Britta Bjelle frågade: Vill ni ha en fungerande marknad? Mitt svar är ett entydigt ja. Det är ju därför som vi har lagt fram det aktuella förslaget. Vi vill alltså ha en fungerande marknad. Vi menar att marknaden inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Sedan ytterligare något om den ekonomiska politik som har förevarit när det gäller budgetunderskotten och budgetpolitiken. Hur var det egentligen under de borgerliga åren? Ni tappade ju då helt greppet om budgetpolitiken. Folkpartiets partiledare, den dåvarande statssekreteraren i finansdepartementet, siade att budgetunderskottet under en borgerlig regering 1984 skulle uppgå till 120 miljarder kronor. Men hur blev det med underskottet under en socialdemokratisk regering? Jo, det blev väsentligt mindre. Det rörde sig om enbart hälften av de 120 miljarderna. Det har bl.a. nämnts att oljekostnaderna ökade under de borgerliga åren. Men jag saknar uppgifter om vad det kostade statskassan att dra energifrågorna i långbänk. Det skulle vara väldigt intressant med en analys på den punkten.
Herr talman! Bruno Poromaa talade i sitt första inlägg — om jag förstod honom rätt — om missbruket av optioner, terminer etc. på penningoch obligationsmarknaden. Men han glömde att nämna Folksam i sin uppräkning. När det gäller frågan om en fungerande penningoch obligationsmarknad vill jag framhålla att det vore en säregen utveckling om denna marknad blev bättre bara därför att en skatt införs. Alla remissinstanser har ju sagt att marknaden skulle bli ineffektiv och trög och att man förmodligen skulle komma att gå över till att förmedla affärer i stället för att tillhandahålla ett handelslager — vilket ju är utgångspunkten för vår i dag så effektiva och rörliga penningmarknad. Om man går över till att förmedla affärer, kommer systemet att präglas av en stor tröghet. Tyvärr lutar det åt att det blir så. Så till jämförelsen med de borgerliga åren. Jag kan fortfarande inte förstå hur man kan göra en jämförelse rakt över, med tanke på hur situationen var under de borgerliga åren. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt, nämligen att det tidigare dubbelt så höga oljepriset skapade en ekonomisk kris. Däremot har den senare halveringen av oljepriset inneburit ett bidrag till statskassan. Därtill kommer de sjunkande dollarkurserna. Den socialdemokratiska regeringen har alltså faktiskt inte medverkat till denna utveckling, som har gjort att situationen helt har förändrats — en utveckling som varken Bengt Westerberg eller någon socialdemokrat kunnat förutse.

Herr talman! Sverige är för sin utrikeshandel helt beroende av en väl fungerande sjöfart. Av det skälet transporteras 95 96 av allt gods till och från Sverige med någon form av fartyg. Dessutom svarar sjöfarten för nästan hälften av alla inrikes godstransporter. Även med andra siffror kan man belysa svensk sjöfarts betydelse. Den svarar nämligen för en fjärdedel av alla exportinkomster och den bidrog med närmare 7 miljarder kronor i 1987 års bytesbalans. Mot den bakgrunden ter det sig underligt att Sverige till stora delar saknar en genomtänkt sjöfartspolitik. Ingen kan svära sig fri från ansvaret för att så är fallet. Men förmodligen måste åtskilliga i kanslihuset ta på sig en större del av skulden till den brist på konstruktiva förslag som man visat upp under en följd av år. Det gäller inte minst den proposition som vi i dag har att behandla här i kammaren. Många har i åtskilliga sammanhang vittnat både om sjöfartens stora betydelse för Sverige såsom en nation som är helt beroende av handel med omvärlden och om den snabba nedgången när det gäller handelsflottan under de senaste decennierna. Under bara en tioårsperiod har vi förlorat mycket av det som åtskilliga generationer har byggt upp. Denna framgångstid varade fram till mitten av 1970-talet. När den svenska handelsflottan var som störst uppgick den till ca 13 miljoner dödviktston. I dag är vi nere i knappt 2 miljoner. I mitten av 1970-talet hade vi världens elfte eller tolfte största handelsflotta, om man räknar efter innehav och tonnage under egen flagg. I dag ligger vi någonstans mellan fyrtionde och fyrtiofemte plats. Vi hade den gången 2,5 å 3 20 av världshandelsflottan — 1987 var siffran nere i 0,3 2. Parallellt med denna utveckling har de stora legendariska varven nästan helt försvunnit. Tidigare tillhörde vi eliten, men nu närmar vi oss alltmer gärdsgårdsserierna. Det stora marina kunnandet, som var ett resultat av vår storhet som sjöfartsnation, finns nog till stor del fortfarande kvar. Därom vittnar inte minst det stora engagemanget i utlandsflaggat tonnage, vilket samtidigt har ökat snabbt. I slutet av 1987 beräknades det uppgå till 5 miljoner dödvikston — dvs. till mer än dubbelt så mycket som handelsflottan under svensk flagg. Detta skall inte ses som någonting som enbart är negativt — tvärtom. Utlandsflaggat tonnage möjliggör ju till stor del att vi kan behålla svenskflaggade båtar. Till detta skall också läggas alla de inhyrda fartyg som går under utländsk flagg men som svenska rederier disponerar. Totalt disponerar svenska rederier ca 500 fartyg, som delvis är svenskkontrollerade. Totalt sett har de ett tonnage på 10-11 miljoner dödvikston. Allt detta gör att det trots allt finns goda förutsättningar och att man har goda förhoppningar beträffande den svenska handelsflottan inför framtiden. Oavsett vilka satsningar som görs på järnvägar och vägar måste ändå merparten av det gods som i dag transporteras sjövägen också i framtiden transporteras på detta sätt. Då behöver vi en handelsflotta, om vi skall kunna utvecklas, om Sverige skall överleva som en nation präglad av välstånd och om vi skall klara beredskapen i orostider. Det var mot denna bakgrund som trafikutskottet i slutet av förra året vidtog den ovanliga åtgärden att, som det heter, ta ett eget initiativ. Visserligen inskränker sig detta till att man begärde att regeringen skulle återkomma med förslag. Så har regeringen nu också gjort. Regeringen föreslår nämligen att ett särskilt bidrag skall införas för att redarnas bemanningskostnader på så vis skall kunna sänkas. För budgetåret 1988/89 skall det utgå med 38 000 kr. per helårsanställd sjöman på svenskt handelsfartyg i fjärrfart. Statens kostnad för detta beräknas uppgå till 300 milj.kr. för det kommande budgetåret. Dessutom kommer regeringen att i en särskild proposition föreslå befrielse från sjömansskatt för tjänstgöring på svenska handelsfartyg i fjärrfart. I ett antal reservationer har vi från moderaterna tillsammans med företrädare för de andra borgerliga partierna redogjort för varför vi vänder oss emot huvuddragen i regeringens proposition. Att göra en hel näring så helt beroende av årliga politiska beslut är, som vi ser det, ytterst olyckligt. Det rimmar dessutom illa med riksdagens klart uttalade önskemål att få sig förelagt förslag om långsiktiga åtgärder. Herr talman! Alltför länge har vi saknat ett sjöfartspolitiskt program för sjöfartsnationen Sverige. Några grundstenar i ett sådant program borde kunna vara följande: 1. Inför ett svenskt internationellt register i Sverige, där svenskägda fartyg kan operera på internationella kostnadsvillkor! Andra länder har infört liknande system. Sverige bör dra nytta av erfarenheterna därav från bl.a. Norge och Danmark. 2. Skapa möjligheter för lägre bemanningskostnader för svenskflaggat tonnage genom att slopa skatten för sjömän på inkomst ombord på svenska handelsfartyg i fjärrfart! Undersök möjligheterna att också möjliggöra en nedsättning av de ombordanställdas sociala avgifter på svenskflaggade handelsfartyg i fjärrfart i enlighet med internationaliseringsavtalet! 3. Underlätta rederiernas investeringar, dels genom att nuvarande regler för investeringsfonder ändras så att dessa kan användas även för begagnade fartyg, dels genom en generösare praxis när det gäller att utnyttja investeringsfonder för fartygsinvesteringar! 4. Ge oss en skattepolitik som stimulerar till investeringar i bl.a. fartyg! 5. Gör en översyn av 1973 års regler om begränsning av rätten att göra avdrag för underskott i partrederi! Genomförandet av nödvändiga sjöfartspolitiska åtgärder innebär i och för sig en inkomstförsvagning för staten i den utsträckning åtgärderna oundvikligen kostar pengar. Men bortfallet av skatteintäkter kommer att uppvägas av fördelarna: att inom landet kunna bevara och utveckla en internationellt inriktad sjöfartsnäring. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,2,4,5 och 9.